Herr talman! Utan att gå in på vad vi diskuterade i detalj utgår också jag ifrån att så är fallet. Vi diskuterade inte exakt i de termer som frågeställaren berör, men FN:s generalsekreterare har varit engagerad i dessa frågor i prak tiskt taget hela sitt liv, och Förenta Staternas president har också ett djupt engagemang när det gäller samverkan över gränserna och integrering av olika befolkningsgrupper i den smältdegel som det amerikanska samhället utgör. Inte heller på dessa punkter tror jag att det går att finna några delade meningar mellan oss.

Herr talman! Jag sade i mitt svar till Sven-Olof Petersson att jag inte nu var beredd att bifalla det som faktiskt inte har framställts formellt via överbefäl havaren men som jag vet att det finns krav på från de värnpliktiga. Sverige har faktiskt inget internationellt samarbete i försvarsfrågor. Vi tillhör ingen militärallians eller motsvarande organ. I den brytningstid som vi nu lever i tycker jag kanske att det är rimligt att vi först på nationell nivå funderar över vilka anknytningar vi kan tänkas ha när det gäller svenskt säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt samarbete i fort sättningen. Om vi kommer fram till några förändringar -- varom jag nu inte vet någonting -- kan detta därefter också följas av ett samarbete när det gäl ler de värnpliktiga. Jag tycker att det är att börja i fel ända att inleda ett europeiskt samarbete på värnpliktsområdet och kanske först därefter vidta förändringar när det gäller den nationella försvars och säkerhetspolitiken. Skulle det ske föränd ringar på det här området kan jag försäkra Sven-Olof Petersson att det själv fallet också skall omfatta de värnpliktiga. Just nu tycker jag att det viktigaste är att förstärka det nordiska samarbetet i det här avseendet.

Herr talman! Jag noterar också detta. Jag kan i och för sig hålla med om att det kan vara ett problem med t.ex. den korta mandatperioden för de för troendevalda värnpliktiga. Vi vet att ett år är en kort period när man skall lära sig ett arbete och kunna driva igenom något konstruktivt. Den europeiska samarbetsorganisationen mellan värnplitiga har en erkänt hög officiell status. Den får ett visst stöd av Europarådets ungdomsfond. Därav borde man kunna dra slutsatsen att det här är ett arbete som röner uppskattning på olika håll ute i Europa. Det vore kanske inte att gå så långt om vi också kunde hjälpa till att direkt dra vårt strå till stacken och inte bara indirekt genom Europarådets ungdomsfonds medel.
Herr talman! Får jag bara än en gång understryka att jag sade i mitt frågesvar till Sven-Olof Petersson att jag inte nu ser någon anledning att vidta föränd ringar i det här internationella samarbetet. Det kommer att ske mycket på detta område under de närmaste åren. Jag kan försäkra Sven-Olof Petersson att frågan icke är definitivt avgjord.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svret på min fråga. Som statsrådet också framhöll är det här en affär som börjar få några år på nacken och som natur ligtvis är ett ganska sorgligt kapitel. Det har inte varit gynnsamt för Sveriges relationer med Indien att det här har legat som en surdeg. Den uppfattning som finns på många håll att Sverige inte har gjort allt som är möjligt att göra för att underlätta ett klarläggande har naturligtvis också varit besvärande. Jag har haft tillfälle att diskutera denna fråga många gånger under årens lopp och således även med Ulf Dinkelspiels företrädare. Det är alltså inte enbart de pressuppgifter som förekom för ett par veckor sedan som har väckt mitt intresse. Däremot är det klart att de har gett ny näring åt spekulationerna både här hemma och i Indien och visat på angelägenheten av att på något sätt få affären ur världen. Det enda sättet att få den ur världen är naturligtvis att man skulle få full klarhet i vad som egentligen har hänt och i vilken mån det har förekommit oegentligheter på svensk eller indisk sida. Det är bra att man nu tittar på de handlingar som finns och ser om det går att offentliggöra ytterligare något. Man kan fråga sig om inte det faktum att Bofors och Swedish Ordnance nu mera är i statlig ägo skulle kunna öppna nya möjligheter för regeringen att se till att den information som eventuellt kan finnas i företagen kan ställas till de indiska myndigheternas förfogande. Frågan är också om det är nödvändigt att offentliggöra alla handlingar som ställs till de indiska myndigheternas förfogande eller om det finns möjlighet att för att hjälpa till i det fortsatta utrdningsarbetet ställa även sådant mate rial till förfogande som man inte anser sig kunna offentliggöra.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att den här affären är olycklig i den meningen att den också har kommit att bli en belastning i de svensk-indiska relationerna. Det bästa vore naturligtvis om man kunde få full klarhet i vad som gällde i det här speciella fallet. Samtidigt måste vi ha klart för oss att det i stor utsträckning även rör sig om en inrikespolitisk kontrovers i Indien. Jag vet att Pär Granstedt själv är väl orienterad om hur det ligger till, bl.a. efter sitt besök helt nyligen i Indien. Jag vill också säga -- jag tror att jag i detta fall kan tala även för mina företrä dare -- att man från regeringarnas sida har varit angelägna om att så långt det är möjligt klara läget i den här affären. Man har på olika sätt tillhanda gått indiska myndigheter med uppgifter. Riksåklagaren och åklagarna har prövat olika uppgifter som har kommit fram. Senast gällde det de tidningsupgifter som grundade sig på en anonym källa. Riksåklagaren har kommit med beskedet att det inte har framkommit några nya omständigheter i sak som inte tidigare har varit föremål för åklaga rens prövning. Mot den bakgrunden har han inte funnit skäl att ändra beslu tet om att inte återuppta förundersökningen. Avslutningsvis vill jag säga att regeringen faktiskt har gått så långt att man har låtit Indien få del av vissa uppgifter som man olika skäl inte har kunnat offentliggöra. Detta har skett i ett försök att bringa klarhet i affären. Det gäller bl.a. RRV-rapporten. Men det har inte gått. Det är att beklaga men så är läget.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att detta har varit en het fråga i indisk inrikespolitik, tidvis mycket het, skulle man kunna säga. Sverige blir litet grand ett offer för ett politiskt spel i Indien. Men anledningen till att frågan kan utnyttjas i det politiska spelet i Indien är naturligtvis att det finns så många oklarheter. Som jag ser det är det ett viktigt svenskt nationellt in tresse att få största möjliga klarhet. Det kan t.o.m. få vissa politiska konse kvenser om vi skulle få frågan utagerad. Jag förutsätter att regeringen fortsätter att arbeta aktivt och utnyttja varje möjlighet att få papperna på bordet, antingen så att de kan offentliggöras eller så att de indiska myndigheterna kan kan få ta del av dem.

Herr talman! Bengt Hurtig har frågat mig om den ökande exporten till Iran kommer att medföra en ökning av exportkreditgarantier för handel med detta land. Svaret på frågan är ja, under förutsättning att de exporterande svenska före tagen ansöker om exportkreditgaranti hos exportkreditnämnden och att nämnden beviljar dessa ansökningar. När nämnden beslutar om en ansökan om garanti för export till Iran har nämnden att följa de riktlinjer som riksdag och regering år 1990 har satt upp för garantiverksamheten. Dessa riktlinjer innebär bl.a. att verksamheten i princip skall vara självbärande. EKN:s fordringar på Iran uppgår till ca 80 milj.kr. Svenska företrädare har vid en rad tillfällen framhållit vikten av återbetalning i samtal med företrä dare för Iran. Jag hoppas att enighet snart skall kunna nås om iransk återbe talning av skulderna till Sverige. till 3 673 milj.kr. Iran är i dag Sveriges 14:e exportmarknad. För många svenska företag har exporten till Iran varit mycket betydelsefull, inte minst i en situation då efterfrågan på andra marknader varit svag. Tillgången till exportkreditgarantier från EKN har också blivit allt viktigare. Den svenska importen från Iran har också ökat, men inte i samma omfatt ning som exporten. Det är inte möjligt att uttala sig om hur exporten till Iran kommer att utveck las under de kommande åren, men det finns en betydande potential för många svenska företag, och intresset på iransk sida för samarbete med Sve rige är stort. Omfattningen av EKN:s engagemang när det gäller Iran har ökat under det senaste året, och denna utveckling kommer sannolikt att fort sätta. Vad beträffar läget för de mänskliga rättigheterna i Iran har utrikesministern den 18 februari med anledning av en riksdagsfråga av Ingela Mårtensson re dovisat regeringens ståndpunkt och åtgärder. Vad utrikesministern då fram förde äger självfallet fortsatt giltighet.

Herr talman! Man skall naturligvis tillämpa den här typen av åtgärder mycket restriktivt. Men det kan som jag tidigare sade finnas tillfällen när smärtgränsen överskrids. Det är uppenbarligen så, att vi har delade me ningar på den punkten.

Herr talman! Jag kan naturligtvis inte exakt avgöra hur lång tid det kommer att ta, eftersom byggnadsstyrelsen ännu inte har inkommit med sitt under lagsmatrial till regeringen. Det kommer i mars månad. Däremot har man redan vidtagit en rad sprängningsåtgärder för att bereda utrymme för lag ringen. Det skedde i samband med att Omniteatern byggdes. Det betyder att det förmodligen kan gå ganska snabbt att bygga om när regeringen väl har träffat sitt avgörande.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att medverka till att mögelangreppen i Wasamuseet skyndsamt åt gärdas. Från museiledningen och byggnadsstyrelsen har jag inhämtat följande. Mö gelangrepp har tidigare förekommit i den gamla dockbottnen under musei byggnaden. De angripna utrymmena har emellertid sanerats genom bygg nadsstyrelsens försorg. Saneringsarbetena avslutades vid årsskiftet. Inga mögelangrepp har påträffats i själva museet.

Herr talman! Det var ingen optimism i mitt svar. Det var ett redovisande av fakta. Det finns inget mögelangrepp, och det har inte funnits, i museet, utan mögelangreppen har förekommit i den gamla dockbottnen som museet lig ger ovanför. Jag är alldeles övertygad om att museiledningen är så intresse rad av att skydda både museet och själva skeppet Wasa att man kommer att göra allt för att det inte skall inträffa olyckor.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret som jag får ta emot i stället för Stefan Attefall. Jag är väl egentligen inte så nöjd med svaret. Det sista som statsrådet sade, att ''med hänsyn till de värden som det här gäller -- reli gionsfriheten -- bör stor generositet visas denna grupp'' är ju bra i och för sig. Jag tycker egentligen inte att det är svar på Stefan Attefalls fråga. Han undrar ju egentligen vilka förändringar statsrådet är beredd att ta initiativ till när det gäller dessa regler, treårsregeln för missionärer. Den regeln är ju ganska olik de regler som gäller för andra grupper, t.ex. gästföreläsare. Där har man en fyraårsregel. Vad är det för argument och tankar som ligger bakom skillnaderna i olika bestämmelser när det gäller människor som verkar i vårt land?
Herr talman! Stefan Attefall frågade vilka motiven var för detta. Det har utbildats en praxis hos invandrarverket när det gäller olika grupper. Det va rierar mellan tre, fyra och fem år. Fotbollsspelare och andra får t.ex. uppe hållstillstånd i fyra år. Gäststuderande och gästforskare får stanna i fyra år. Några grekiska reselärare har fått fem år efter förhandlingar med invandrar verket osv. Det gemensamma generella draget är att man ger korttidstillstånd endast un der begränsade perioder och att man alltså inte vill att det skall finnas obe gränsade möjligheter att få korttidstillstånd, så att dessa kan användas för en fast bosättning i Sverige. Det är invandrarverket som handhar dessa frå gor helt självständigt. Det är verket som bildar praxis, och jag tycker det är lämpligt att verket också fortsättningsvis gör det. Därför har jag inte uttalat att jag tänker vidta några förändringar. Däremot har jag avslutningsvis i sva ret antytt att när det gäller religionsfrihetsfrågor bör man vara försiktig och generös.
Herr talman! Det som har aktualiserat den här frågan är ett speciellt fall. Det var en flicka som heter Elisabeth som kom till en församling uppe i Jokk mokk och som gjorde en väldigt fin insats där. Hon kom tillsammans med ett team ungdomar som verkade i församlingen, men de verkade också i sam hället och undervisade i skolan, bl.a. i engelska. De utförde ett mycket upp skattat barn och ungdomsarbete, och de blev väldigt omtyckta i hela byg den. Man frågade den här flickan om hon ville stanna kvar, när de övriga ungdo marna åkte hem, och det ville hon. Hon fick sitt uppehållstillstånd beviljat med dessa treårsintervaller. Sista gången hon skulle ansöka, innan hon for hem till Amerika över sommaruppehållet, trodde man att hon skulle få sitt tillstånd beviljat ytterligare och få stanna här i Sverige. Men det blev många turer fram och tillbaka, vilket var ganska olyckligt. Flickan hotades bl.a. av fängelse, om hon inte lämnade landet snabbt.
Herr talman! Jag är naturligtvis förhindrad att gå in och kommentera en skilda fall. Det är möjligt att jag har ytterligare information som skulle vara av värde för bedömningen av det här fallet, men jag är faktiskt förhindrad att redovisa dessa uppgifter. Jag har bestämt mig för att som statsråd inte kommentera enskilda fall, bl.a. av hänsyn till de enskilda personerna.

Herr talman! Inger Lundberg har frågat civilministern om hon är beredd att öka insatserna för stöd till de statligt anställda, som riskerar att förlora sina arbetsuppgifter i samband med omstruktureringar i statsförvaltningen. Ar betet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Flera av de strukturförändringar som genomförs inom statsförvaltningen kommer att leda till övertalighet. Hur många av de övertaliga som verkligen blir arbetslösa beror bl.a. på hur väl det statliga trygghetssystemet fungerar. Målet med trygghetssystemet är ju att så långt som möjligt undvika att någon statsanställd skall behöva bli arbetslös till följd av arbetsbrist. Det statliga trygghetsavtalet innebär bl.a. att uppsagda arbetstagare har en dubblerad uppsägningstid -- alltså i många fall ett år. Vissa har möjlighet att avgå med pension i förtid. Enligt avtal mellan de centrala parterna har också medel avsatts till en partsgemensam trygghetsstiftelse som bl.a. har till uppgift att hjälpa uppsagda med personligt stöd. Syftet är att skapa förutsättningar för ett nytt arbete genom att t.ex. ge bidrag till utbildningsinsatser eller att starta eget företag. Om arbetstagaren trots olika insatser skulle bli arbetslös efter uppsägningstidens utgång kompletterar stiftelsen de åtgärder som finns en ligt arbetslöshetsförsäkringen. Bl.a. betalar stiftelsen ersättningar utöver ar betslöshetskassa. Ersättningen utgör ett belopp som tillsammans med ersätt ningen från arbetslöshetskassan motsvarar 85 % av den tidigare månadslö nen. Det statliga trygghetssystemet anses vara det mest utbyggda trygghetssyste met på arbetsmarknaden. Både tid och resurser har avsatts för att övertalig het skall kunna lösas på ett bra sätt i de enskilda fallen. För närvarande beta las kostnaderna för den dubbla uppsägningstiden och pensionskostnaderna över statsbudgeten. Jag är inte beredd att föreslå några ökade finansiella in satser över statsbudgeten för de statsanställda. Trygghetsavtalet disponeras av de centrala parterna. Det ankommer därför på dem att bedöma om ytter ligare insatser anses nödvändiga, t.ex. genom att parterna i kommande av talsrörelse träffar avtal om avsättning av ytterligare medel till trygghetsstif telsen. Avslutningsvis vill jag tillägga att det i längden inte är avtal eller trygghets system -- hur väl de än fungerar -- som avgör om människor kan finna, och få behålla, riktiga jobb. Helt avgörande är om den ekonomiska politiken i stort lyckas, dvs. att vi återfår tillväxten i den svenska ekonomin. Det kom mer att ta tid innan vi ser effekterna av omläggningen av den ekonomiska politiken, men det är min förhoppning och övertygelse att den kommer att leda till en bättre utveckling så att svensk ekonomi återfår sin styrka och till växt. Detta gagnar inte bara de kvinnor som Inger Lundberg är bekymrad för, utan självfallet alla löntagare och andra i Sverige.

Herr talman! Om Inger Lundberg vill föra en diskussion i allmänhet om kvinnornas situation på arbetsmarknaden eller för den delen om förhållan dena för sådana som är kommunalanställda skall jag gärna göra det. Men frågan gällde de statligt anställda, och det var därför som jag i svaret redovi sade det statliga trygghetsavtalet som ju är mycket långtgående och såvitt jag vet enligt alla bedömningar anses mycket bra och mycket generöst. Jag tycker det är viktigt att det förblir så. Jag håller med Inger Lundberg om att kvinnor har en mycket stor kompetens som alltför litet har tagits till vara under många, många år. Där finns en del försyndelser som man kanske inte behöver prata så mycket om. Men det är ändå i hög grad nya möjligheter som öppnar sig för de kvinnor som vill göra insatser vid sidan av anställningen hos den statliga arbetsgivaren inom just de områden där de har kompetens och mångårig erfarenhet. Jag tänker då på start av nya företag inom en rad olika områden som speciellt har varit kvinnors arbetsmarknad och där dessa verkligen har mycket stor kompetens. Får jag också påminna om att det program för rationalisering och annat inom statsförvaltningen som nu löper, påbörjades för ett och ett halvt eller två år sedan. Såvitt jag förstår är det ett program som det råder en ganska bety dande politisk enighet om. Det finns inte någon anledning att ha så att säga en övertung administration, utan det är viktigt att de resurser och de jobb som finns inom området satsas på de väsentliga verksamheterna. Jag tror att i längden kommer de kvinnor som Inger Lundberg talar om och i lika hög grad de män som jobbar med motvarande arbetsuppgifter att finna att det är en ganska positiv lösning som man därigenom går till mötes.
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att ta upp en allmän politisk debatt, men finansministern upprepade i sitt svar den trosinriktning som snart bara hon och regeringen har när det gäller effekterna av den borgerliga politiken. Jag tycker det är viktigt att vi är ense om kvinnors kompetens och kvinnors möjlighet att utvecklas, men det måste också vara så att kvinnor ser att det finns en framtida arbetsmarknad. Vi kan ha olika syn på saken utifrån skilda ideologiska utgångspunkter, men det är inte så att det blir fler jobb i barnomsorgen därför att det inrättas pri vata daghem eller fler jobb i skolan därför att det inrättas privata skolor. Detta om det inte är så att finansministern de facto bedömer saken så, att de privata alternativen är mindre effektiva när det gäller personalutnyttjande o. d. Finansministern svarade inte på frågan om pensionerna.

Herr talman! Just i fråga om pensioner för de statligt anställda kan jag bara tala om för Inger Lundberg att det slöts ett nytt pensionsavtal avseende dessa för nästan två år sedan. Den förra regeringen hade icke avsatt fem öre till de pensionerna. Det är fråga om ungefär en miljard kronor i ökade pensionsut betalningar som den socialdemokratiska regeringen trots att avtal fanns icke hade avsatt en enda krona för i budgeten. Jag tycker att det är anmärknings värt, och vi kommer att rätta till detta. Den historieskrivning som Inger Lundberg gör är faktiskt felaktig.
Herr talman! Men visst är det ändå, finansministern, sant att regeringen i december 1991 beslöt att myndigheterna skulle bära kostnaderna under det första året i samband med pensioneringar som skedde med anledning av om ställningar o. d. Och visst är det ett faktum att detta ute på statliga myndig heter i dag innebär att personer som kanske har 20--25 års anställning inom ett jobb tvingas gå för att den enskilda myndigheten skall klara sitt budget saldo.

Herr talman! Det är inte pensionsutgifterna som sådana jag talar om, utan det är koncernen statens ansvar för sin personalpolitik. Det kan finnas frågor som man skall bära gemensamt, t.ex. pensionskostnaderna i samband med omställning. Det är möjligt att finansministern och jag har olika åsikter i den här frågan, som i så många andra frågor, men jag vill ändå vädja till henne att ta reda på vilka praktiska effekter regeringens politik får.

Herr talman! Jag hoppas att vi kan vara eniga när det gäller den statliga per sonalpolitiken. Det är inget tvivel om att vi socialdemokrater ser sysselsätt ningsfrågorna och att vi socialdemokratiska kvinnor ser kvinnors sysselsätt ning som den viktigaste framtidsfrågan. Jag vill peka på att det är lätt att diskutera statliga sysselsättningsfrågor när problemen inte är så stora. Vi befinner oss nu i en mycket svår situation, och scenariot för framtiden är inte hoppfullt, Anne Wibble. Det finns utomor dentligt många orostecken, och jag vill bara vädja till finansministern att ta dem till sig så att vi tillsammans kan driva en ansvarsfull personalpolitik.
Herr talman! Jag tycker att Inger Lundberg har rätt i mycket, men hon har fel i två saker. Framtiden är inte dyster, utan jag ser en positiv framtid för sysselsättningen. Det gäller inte bara kvinnorna, utan också om den andra hälften av befolkningen. Det finns ett antal män som jobbar i staten och på annat sätt, och det är viktigt att sysselsättningsutvecklingen är positiv också för den delen av den svenska befolkningen.

Herr talman! Låt mig först säga att det ankommer på socialstyrelsen att gå ut med allmänna råd när det gäller barnomsorgen, och det sker också i mycket stor omfattning. Det har kommit ett antal publikationer om detta under senare år. Vad gäller barnomsorgen i kommunerna har jag mot bakgrund av Birgitta Dahls fråga och en arti kel som hon har publicerat i vissa tidningar -- där hon påstår att Kommunförbundet har sett tenden ser till att behovstäckningen minskar genom rege ringens och de nya borgerliga kommunledningar nas åtstramningar -- haft kontakt dels med Lärar förbundet, dels med Kommunförbundet för att höra vilken täckning det finns för de här påståen dena. På Kommunförbundet har jag fått besked från den tjänsteman som är ansvarig för detta att de inte har sett några tecken på att behovstäck ningen minskar i kommunerna. Lärarförbundet uppger att det inte sker någon ökning av antalet arbetslösa förskollärare, och man har inte heller sett att antalet varsel har ökat. Det är möjligt att det finns en oro för vad framti den kan bära i sitt sköte -- som det alltid gör när man har ekonomiska problem -- men det har ännu inte manifesterats i någon nedläggning av daghem eller någon ökad arbetslöshet bland förskollärare. Därför undrar jag vilken källa Birgitta Dahl åbe ropar i artikeln, eftersom Kommunförbundet upp ger till mig att man inte känner till de här tenden serna.
Herr talman! Min källa är Kommunförbundet, och jag kan bara konstatera att man har gett oss olika uppgifter. I och för sig säger man att det ännu är svårt att förutse effekterna och att man tror att det kommer att bli mycket värre än vad det nu är. Likaså är de fackliga organisationerna djupt oroliga. Jag kan inte nöja mig med att Bengt Westerberg tycker att det är hans uppgift som ansvarigt stats råd på det här området att ägna sig enbart åt frå gan om hur många privata dagis som startas, me dan myndigheterna skall få göra resten. Jag tycker att det ansvariga statsrådet har till uppgift att driva på, att engagera. Jag kan bara dra en slut sats: Bengt Westerberg tycker inte att de andra al ternativen och de som arbetar där är lika viktiga. Det är inte bra. Bengt Westerberg gav inte heller den uppmaning som jag gav honom möjlighet att ge, dvs. att säga åt kommunerna att skydda barnen och barnom sorgen i de nedskärningsprogram som nu genom förs. Kan inte Bengt Westerberg göra den insatsen för barnen?

Herr talman! Jag efterlyser fortfarande Birgitta Dahls källa på Kommunförbundet. Jag har ställt frågan flera gånger, och det är angeläget att få veta det, eftersom Kommunförbundet ger mig annan information. Jag har talat med Louise Fernstedt, som är ansvarig på Kommunförbundet. Vem har Birgitta Dahl talat med? Vi håller på att titta på frågan om ett lagförslag. Det har inte hänt någonting under den socialdemo kratiska regeringstiden. Jag har nu varit socialmi nister några månader och räknar med att inte be höva vara det särskilt länge innan jag kan lägga fram ett lagförslag. Birgitta Dahl har suttit i en re gering i nio år utan att det hände någonting. Under tiden har ni också sagt nej till förslag som vi har lagt fram i riksdagen, så någon större handlings kraft har ni inte visat på den här punkten förrän ni hamnade i opposition. Vi skall försöka visa handlingskraft också i regeringsställning.

Herr talman! Jag kan medge att jag använde ordet video i stället för ordet kassett, och det var natur ligtvis fel. Verkligheten är den, Bengt Westerberg, att för tvivlade föräldrar och förtvivlad personal på många håll diskuterar tanken att göra om kommu nala dagis till privata för att kunna fortsätta verk samheten när kommunen stänger dessa daghem. Där sitter förtvivlade föräldrar och diskuterar med förtvivlade dagmammor om dessa möjligtvis kan börja jobba svart så att man kan klara verk samheten och så att föräldrarna kan få sin barn omsorg och dagmammorna sin inkomst -- dock utan social trygghet och pension. Det är den verk lighet som tvingar fram en privatisering som var ken de anställda eller föräldrarna vill ha. Det är denna verklighet jag beskriver i min artikel, och det står jag för.
Herr talman! Det är inte alls det som Birgitta Dahl beskriver i artikeln. Dessutom vill jag säga att privatisering av daghem naturligtvis bara kommer att ske om det finns per sonal som är intresserad av detta. Daghemsplatser på privata dagis kommer bara att efterfrågas om det finns föräldrar som är intresserade av detta. Nu frågar jag Birgitta Dahl för jag vet inte vilken gång i ordningen: Vem är källan till den uppgift som Birgitta Dahl går ut med i sin artikel? Och var någonstans i vårt material står det att vi går ut med detta för att man skall ''slippa ifrån det för skräckliga gemensamma''? Man kan väl inte skriva sådana saker i en artikel utan att vara be redd att tala om var i det material man skriver om som det finns formuleringar av den typen. Kan inte Birgitta Dahl medge att ni efterlämnade en barnomsorgskö på 60 000 det år då ni hade lo vat att kön skulle vara borta?
Herr talman! Vi byggde ut barnomsorgen med 200 000 platser. Under den tiden ökade antalet barn i förskoleåldern med mer än 100 000 extra, eftersom vi hade en så bra familjepolitik och byggde ut barnomsorgen, byggde ut föräldraför säkringen och flerdubblade barnbidragen. Vi fick en ''baby boom'', som gjorde att det krävdes många fler platser än ursprungligen för att full be hovstäckning skulle klaras. Ingen annan hade kla rat av den väldiga utbyggnad som vi klarade. Verkligheten ute i Sverige, den jag möter flera gånger i veckan, är den att barnomsorgen i dag privatiseras under tvång, eftersom borgerligt styrda kommuner stänger daghem och avskedar dagmammor. I vissa stadsdelar i min egen kom mun avskedas alla dagmammor, och i en enda stadsdel läggs fem barnstugor ner.

Herr talman! Om tjänstemän på Kommunförbun det talar om hur den faktiska situationen enligt de ras bedömning är, kan det ju inte vara några käl lor som man har anledning att dölja. Jag har talat med de personer på Kommunförbundet som syss lar med dessa frågor, och jag är naturligtvis be redd att ange min källa, eftersom jag har talat med personer som kan detta. Jag kan, herr talman, bara konstatera att jag har svarat på Birgitta Dahls frågor, men hon kan inte svara på mina.
Herr talman! Bengt Westerberg har inte svarat på mina frågor. Han har t.ex. inte svarat på varför han inte är beredd att ägna samma intresse åt andra dagis än privata och se till att dessa får minst lika bra information. Bengt Westerberg har inte heller givit den kraftfulla uppmaning till kom munerna som jag begärde.
Herr talman! Jag ägnar ett betydligt större in tresse åt kommunala dagis än åt privata av det enkla skälet att de kommunala daghemmen är så många fler. På den punkten har Birgitta Dahl re dan tidigare fått ett mycket klart besked, och jag har nu upprepat det. Vidare driver jag i alla tänkbara sammanhang -- men jag tycker inte att en uppmaning till Birgitta Dahl på den punkten är så intressant -- kravet på att kommunerna skall priotera barnomsorgen och se till att vi får bort den kö som Birgitta Dahl efter lämnade.

Herr talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att lokalisera verksamheter som t.ex. lärarhögskolan och konsumentverket till det känsliga Haga--Brunnsviken-området. Det finns många exploateringsintressen som gör anspråk på Haga--Brunnsviken-området. Bristen på en samordnad syn på områdets framtida ut veckling försvårar ställningstagandena till en skilda projekt. De berörda kommunerna, Solna och Stockholm, har naturligtvis ansvaret för pla neringen av området. Regeringen fattade den 21 november förra året ett beslut om planeringen av bl.a. Haga--Brunnsvi ken-området. Beslutet, som fattades med stöd av naturresurslagen, innebär att Solna och Stock holms kommuner skall redovisa hur kommunerna i sin planering avser att tillgodose naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen i området kring Haga--Brunnsviken samt Ulriksdal och Norra och Södra Djurgården. Redovisningen skall ske till länsstyrelsen i Stockholms län senast den 1 december 1992. Utgångspunkten för redovisningen är att områdets värden skall bevaras och att förutsättningarna för detta skall belysas i en samlad översiktlig plane ring. En sådan samlad redovisning bör enligt min mening kunna ge ett tydligt underlag för bedöm ningar av vilka exploateringar och förändringar av markanvändningen som är möjliga utan att be varandeintressena träds för när. Av detta skäl har det varit naturligt för utbild ningsministern att betona samordningen med det kommunala översiktsplanearbetet när det gäller möjligheterna att lokalisera Högskolan för lärar utbildning i Stockholm till området. Studiet av lokaliseringen anknyter i sin tur nära till den långsiktiga beredningen av lokalfrågorna för högskoleinstitutionerna i Frescatiområdet, som nu har bedrivits under flera år och där beva randeintressena har varit en viktig utgångspunkt. Utbildningsministern har uppdragit åt en sakkun nig att följa pågående planarbete. Av det material som byggnadsstyrelsen har redovisat framgår att det finns flera alternativ till utbyggnader för insti tutionernas behov, t.ex. i Albano eller i anslutning till några av de befintliga institutionskomplexen. Därmed torde det finnas goda möjligheter att pla nera för en högskoleutbyggnad som inte står i strid med bevarandeintressena. Någon utbyggnad av institutionerna som innebär en konflikt med kul tur och naturvärdena kring Brunnsviken och på Norra Djurgården kommer därför inte heller att presenteras av regeringen.
Herr talman! Lärarhögskolan på Rålambshov i Stockholm har under ett antal år varit i lokalnöd, vilket naturligtvis försämrar möjligheterna att er bjuda en bra utbildning. Det finns ett bra lokalise ringsalternativ, nämligen Södertälje i länets södra del. Det är ett alternativ som inte bara är en bra kortsiktig lösning utan som framför allt är en mycket bra lösning på lång sikt, eftersom det inne bär möjligheter att bygga ut och att satsa på forsk ningsverksamhet och eftersom det innebär mycket goda möjligheter till kontakter med de praktiksko lor som eleverna vid lärarhögskolan skall kunna få tillgång till. En lokalisering till Södertälje innebär möjligheter som en lokalisering till Frescatiområ det inte ger. Det finns kortsiktiga intressen som har motarbetat detta förslag, och jag menar att det egentligen är rätt pinsamt för regeringen att man i sin proposi tion till riksdagen så uppenbart avslöjar att man har fallit för dessa kortsiktiga intressens lobbying verksamhet. Man skriver nämligen i propositio nen att en lokalisering till Södertälje gör lärarhög skolan till en perifer verksamhet. Detta är dubbelt pinsamt i en tid när man menar att avståndet mel lan Bryssel och Stockholm är mycket kort. Som al ternativ föreslår man dels att lärarhögskolan själv skall avgöra lokaliseringen, dels att man i första hand skall förespråka Frescati, vilket i sig är olo giskt. Samtidigt är ju Haga--Brunnsviken, där Frescati ligger, ett område som är mycket känsligt, och re geringen har i ett annat sammanhang, som statsrå det nu redovisade, sagt att man skall vara mycket restriktiv med lokaliseringar till området. Jag finner det mycket intressant att det i det här svaret framgår, vilket det inte gör i propositionen, att lokaliseringen av lärarhögskolan till Haga-- Brunnsviken-området inte är något som kan bli aktuellt särskilt snabbt, eftersom det förutsätter att det sker i en samplanering med de andra ut byggnadsbehov som, inte bara under de närmaste åren, kan komma att uppstå hos redan befintliga verksamheter vid Frescati. Intresset för att ta till vara Haga--Brunnsviken-områdets natur och kulturvärden sträcker sig ju -- hoppas jag -- åtskil liga decennier framåt i tiden. Man måste därför börja om från början med en ganska omständlig utredning, där detta skall jämkas samman med en rad andra intressen. Jag tycker att det kan vara klargörande för riksda gen inför hanteringen av propositionen att vi har fått det här beskedet, och jag hoppas att alla de som är verksamma vid lärarhögskolan och som har drivit det här alternativet inser att propositio nen sannerligen inte för lärarhögskolan innebär någon särskilt gynnsam lösning utan att man nu skall börja om igen med allt detta. Det har redan flera gånger konstaterats -- av Södertälje kommun och av en särskild utredare -- att en lokalisering till Södertälje ur alla aspekter skulle vara utmärkt för lärarhögskolan.
Herr talman! Jag kommer inte att med Annika Åhnberg diskutera lokaliseringen av högskol everksamhet. Det får Per Unckel som utbildnings minister göra. Däremot anser jag att varje exploateringsintresse som har med Haga--Brunnsviken-området att göra är ett ärende även för mitt departement att handlägga. Jag tror att Annika Åhnberg och jag har ett gemensamt intresse av att det här området behandlas på ett mycket varsamt sätt, eftersom det är av så stort värde på alla möjliga vis för dem som bor här i Stockholmsområdet. Man kan säga att det naturligtvis finns departe ment som företräder exploateringsintressen. Det ligger liksom i sakens natur att kommunikations departementet vill bygga vägar och järnvägar, ut bildningsdepartementet vill bygga t.ex. högskolor och universitet, arbetsmarknadsdepartementet är intresserat av sysselsättning och näringsdeparte mentet är intresserat av industrilokaliseringar. Dessa frågor drivs av de departementen. Men för oss på miljö och naturresursdepartementet är den viktigaste uppgiften att se till att detta görs på ett sådant sätt att det inte går ut över miljön.

Herr talman! Som jag har uppfattat det har Annika Åhnberg och jag helt och hållet samma åsikt om hur detta område skall hanteras. Alla ex ploateringsintressen får naturligtvis finna sig i den samlade bedömning som kommer att göras av om rådet. Denna samlade bedömning sker inte för att vi skall förbjuda allting men för att vi skall få en lösning som verkligen tar hänsyn till grönområ dena, de värdefulla kulturminnena, osv. så att detta område fortsätter att vara attraktivt. Även jag, en norrlänning som kommer till huvudstaden, tycker att detta är ett intressant område. Utbildningsdepartementet och mitt departement har kommit överens om att vi skall diskutera dessa frågor. Då kommer vi att se om det här går att lösa via befintliga institutioner eller om det måste lösas på annat sätt.
Herr talman! Jag skall inte förneka att jag som Sö dertäljebo naturligtvis delvis är part i målet. Men jag är fullt införstådd med att när det gäller lärar högskolans lokalisering är det i första hand de pe dagogiska vinsterna, möjligheten till utveckling i framtiden, som man skall se till. Men när en lokalisering till Södertälje nu på ett bra sätt kan garantera utvecklingsmöjligheten och också kan ha en regionalpolitisk fördel, kan jag inte inse att det skulle vara något som regeringen till varje pris måste undvika. Jag vill ytterligare en gång tacka för svaret och än en gång säga att jag tror att detta på ett sätt har klargjort för riksdagen något som inte framgick i propositionen, nämligen att det här förslaget, al ternativet, lokalisera lärarhögskolan till Haga-- Brunnsviken-området, kräver ytterligare vändor av planering. Det är något som kommer att ta lång tid i anspråk till skillnad från en lokalisering till Södertälje. Alla ligger där i startgroparna beredda att sätta i gång omedelbart.
Herr talman! Jag tror att både Annika Åhnberg och jag är decentralister. Men jag tycker att Annika Åhnberg skall diskutera lokaliseringen av högskolan med utbildningsminister Per Unckel.

Herr talman! Tack för svaret. Jag noterar att svaret sönderfaller i tre delar. Först är det en hyllning till vuxenutbildningen inom komvux och folkhögskolorna. Det tycker jag är utmärkt. Arbetsmarknadsministern borde lämna över svaret till utbildningsdepartementet och de två ministrarna där för studier. Sedan noterar jag att arbetsmarknadsministern hyser förhoppning om att när han nu har rövats 300 milj.kr. och ett ytterligare hål läggs till kom vux och folkhögskolorna, kommer trycket på ar betsmarknadspolitiska medel att minska. Det är en konstig logik. I dag råder inte denna besparing på komvux och folkhögskolor. Men i dag behövs alla pengar inom AMS. För nästa år finns det inte någon real ökning att ta från. Jag vet att Börje Hörnlund väl känner förhållan dena i Västerbotten. AMS säger att pengarna där är slut. Den sista delen i svaret blir ganska ointressant. Ar betsmarknadsministern försäkrar, liksom så många gånger förr, att han noggrant följer utveck lingen på arbetsmarknaden. Ja, vi vet nu tillräck ligt om utvecklingen på arbetsmarknaden för att kunna konstatera att arbetslösheten redan är för hög och att den stiger snabbt. Den borgerliga poli tiken har lett till att arbetslinjen håller på att kol lapsa, herr arbetsmarknadsminister. 300 milj.kr. mindre för AMS innebär i klartext att flera kommer att bli beroende av A-kassan. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Är inte Börje Hörnlund oroad över vad som håller på att hända här i riksdagen med hans pengar?

Herr talman! I alla fall älskar arbetsmarknadsmi nistern att tala om ''arvet'' -- hur länge det nu skall pågå. Jag noterar för övrigt, till min stora förvåning, att Börje Hörnlund är en mycket förnöjd arbetsmark nadsminister. Han ser 300 milj.kr. försvinna ur sin budget -- där varje krona behövs. Sedan säger den borgerliga majoriteten i utbildnings och kulturut skotten att man har räddat komvux och folkhög skolorna. Men man räddade genom att röva pengar från AMS och därmed från arbetslösa. På så sätt förstärks avvecklingen av arbetslinjen. Väcker inte detta litet vrede hos arbetsmarknads minstern? Jag skulle glädjas över den vreden.

Herr talman! Leif Marklund har frågat mig om varför Per Dahlberg blivit entledigad från uppdra get att vara ledamot i den regionala samordnings gruppen för insatser i Arjeplogs kommun. När samordningsgruppen ursprungligen tillsattes var Per Dahlberg kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog. Vid valet i höstas ändrades majoritets förhållandet i Arjeplog. Eftersom jag ser det som naturligt att kommunen representeras av kom munstyrelsens ordförande, har Dahlberg ersatts av den person som nu innehar denna förtroende post.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsminis tern för svaret. Jag tycker att arbetsmarknadsministern gör det lätt för sig när han, så att säga, försöker skyla över att det är posten som ordförande i kommunstyrel sen som han har tillsatt på detta uppdrag. Det här går inte att finna i den gamla regeringens hante rande av frågan. Tillvägagångssättet som låg till grund för det bemyndigande som den dåvarande regeringen gav till industridepartementets chef, var att på förslag av länsstyrelsen utse arbetsgrup pen. Det är bara att djupt beklaga att i dagens besvär liga arbetsmarknadssituation, närings och indu stripolitiska situation, en arbetsgrupp slås sönder under pågående arbete. Den kompentens som onekligen är inrotad i Arjeplog plockas bort. Jag måste ställa en följdfråga till Börje Hörnlund. Har Centern fallit in i den utrensningsaktion, med en socialdemokratisk hatmodell, som pågår när det gäller alla styrelseposter runt om i landet?
Herr talman! Jag kommer ihåg den förra borger liga regeringsperioden 1976--1982. Regeringen var oerhört tolerant när det gällde att både låta ak tiva socialdemokrater sitta kvar som utrednings ordförande och även ha majoritet i många styrel ser. När Socialdemokraterna tog makten 1982 var det fråga om utrensning. T.o.m. landshövdingar som hade övergått till att bli ämbetsmän fick icke sitta kvar på sina ordförandeposter på grund av att de tidigare hade haft en viss politisk färg. Jag vet att det i Arjeplog var ett starkt krav att både majoritet och minoritet skulle få sitta i styrel sen. Men det motsatte sig Socialdemokraterna. Därför var det naturligt att när ordförandeposten i kommunen byttes, också ett byte skulle ske i denna styrelse. Dagens ordförande i kommunstyrelsen är så klok att jag är övertygad om att han kommer att samtala med Per Dahlberg på det sätt som erford ras.

Herr talman! Om man tidigare har velat ha poli tisk bredd i denna styrelse, kan jag säga att så är det i dag också. Jag har använt precis samma me tod som Socialdemokraterna. Kommunens främste bör sitta i styrelsen. Hade man valt modellen att både den främste och den näst främste, dvs. oppositionen, hade fått sitta i gruppen tidigare -- vilket var ett starkt önskemå l -- hade jag inte gjort någon annan förändring än ett byte av posterna, dvs. den nye ordföranden för kommunstyrelsen skulle komma med och den tidi gare skulle ha fått vara kvar. Men det var socialdemokraterna som valde väg i detta fall.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt Börje Hörn lunds resonemang. Gruppen utsågs inte i Arje plog. Det var på förslag av länsstyrelsen som dåva rande industriministern hade att utse denna grupp. Länsstyrelsen måste naturligtvis ha tagit till sig av önskemål i Arjeplog. Men det har varit förslag från länsstyrelsen, och den modellen har arbetsmarknadsministern förbigått. Han har själv ansett att Per Dahlberg skall bytas ut. Jag tycker att det är djupt beklagligt.

Herr talman! Ingela Thalén har frågat mig vilka beräkningar som ligger till grund för regeringens förslag att erbjuda 40 000 ungdomar praktik efter den 1 juli 1992, då detta enligt uppgift skall ske inom ramen för befintliga resurser. Jag har i samband med regeringens proposition 1991/92:124 om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år, vilken förelades riksda gen den 20 februari 1992, redovisat det nya åt gärdssystemet. Beräkningarna beträffande om fattningen av det nya åtgärdssystemet har gjorts med utgångspunkt i de antaganden om arbetslös hetens utveckling som har gjorts i årets budgetpro position. Mot denna bakgrund har jag beräknat antalet platser under nästa budgetår till 39 000, varav åringar. Av det totala antalet ungdomar beräknar jag antalet handikappade ungdomar med rätt till ett högre utbildningsbidrag till 1 000. Av 20--24-åringarna beräknas ca 40 % vara kassa berättigade; dvs. dessa ungdomar bör få utbild ningsbidrag motsvarande den dagpenning som de skulle ha fått från kassan vid arbetslöshet. Bland de yngre är det endast ett fåtal som är kassaberät tigade. Ungdomar som inte är kassaberättigade bör, om de inte har fyllt 20 år, erhålla 239 kr. per dag och de över 20 år 338 kr. per dag. För de handikappade ungdomarna gäller sär skilda regler. Under de första tolv månaderna av utbildningstiden bör dessa ungdomar erhålla samma utbildningsbidrag som övriga ungdomar. Därefter bör de erhålla lägst 475 kr. per dag. Är de medlemmar i arbetslöshetskassa bör de liksom övriga ungdomar få utbildningsbidrag motsva rande den dagpenning de skulle ha fått om de varit arbetslösa, om dagpenningen överstiger 475 kr. Antalet årsplatser av arbetsmarknadsutbildning med arbetsplatsförlagd praktik har jag beräknat till 39 000 och kostnaden till 2,9 miljarder kronor. Kostnaderna för utbildningsbidrag vid deltagande i jobbsökaraktiviteter och ungdomspraktik samt bidrag till avtalade inskolningsplatser beräknar jag bör rymmas inom ramen för de medel som re geringen i årets budgetproposition har beräknat för inskolningsplatser och bidrag till handledare för ungdomar, sammanlagt 2,366 miljarder kro nor, samt vissa andra medel som gäller bered skapsarbeten och förhöjt utbildningsbidrag, sam manlagt 580 milj.kr. Jag bedömer därför att det inte behövs någon yt terligare medelstilldelning utöver vad som föresla gits i budgetpropositionen för de beräknade 39 000 Hur stor omfattning det nya åtgärdssystemet kom mer att få under nästa budgetår är det svårt att förutsäga. Det kan därför finnas anledning för mig att återkomma till omfattningen i samband med årets kompletteringsproposition, inför vilken en ny bedömning av utvecklingen på arbetsmarkna den görs.

Herr talman! Det finns ju ett antal utgångspunkter beträffande det här förslaget. För det första är en utgångspunkt att oskyldiga ungdomar inte skall behöva lida till följd av 80-ta lets inflations och spekulationsekonomi. Det är följderna av denna som ungdomarna nu i mycket stor utsträckning får lida av. För det andra går det här förslaget ut på att alla ungdomar -- också ungdomar i åldrarna 20--24 år, som i dag i stor utsträckning är långtidsarbetslö sa -- skall erbjudas utbildning eller praktik. De skall inte erbjudas bidrag vare sig i form av kon tant ersättning eller i form av socialbidrag. Man går till sin utbildning eller till sitt jobb för att få sina pengar.
Herr talman! Vi är överens om utgångspunkterna. Vi är också överens om från vilket håll vi skall se på behoven. Alldeles självklart är det så. Det skulle förvåna mig om vi inte var överens. Men jag hävdar, Börje Hörnlund, att det förslag som ni har lagt fram inte gagnar de syften som ni säger er vilja uppnå. Vi återkommer när proposi tionen skall behandlas. Jag har inte för avsikt att förlänga den här debatten. Jag vill ändå säga: Ert uppsåt är gott, men resultatet är förödande för både arbetsmarknaden och ungdomarna.

Herr talman! Ingela Thalén har frågat om rege ringen har för avsikt att höja egenavgiften fr.o.m. den 1 januari 1993 även om någon ny arbetslös hetsförsäkring inte kommer att införas fr.o.m. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning med uppdrag att utforma en obligatorisk arbetslöshets försäkring. Denna utredning skall ha slutfört sitt arbete senast den 31 mars 1993. Behovet av en höjning av egenavgiften vid det kommande årsskiftet kvarstår emellertid. För närvarande stiger kostnaderna för arbetslösheten i snabb takt, och för att klara åtagandena gent emot de arbetslösa är det nödvändigt med ett till skott av medel. Den aviserade höjningen bör såle des även ses mot denna bakgrund.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsminis tern för svaret. Men jag måste säga att jag inte rik tigt förstår hur regeringen tänker. Att pengarna behövs förstår jag. Det är alldeles uppenbart att de behövs. Men i budgetpropositionen säger rege ringen att skälet för en avgiftshöjning är dels att en obligatorisk försäkring skall införas, dels att denna försäkring beräknas kosta mer. Nu är det fullständigt klarlagt genom givna direk tiv: Det blir ingen obligatorisk försäkring från den Vidare sägs det i direktiven att denna försäkring inte får kosta mer. Grunderna för regeringens hemställan i sin proposition faller alltså så att säga. Om regeringen vill återkomma med en förnyad hemställan om en högre egenavgift i arbetslöshets försäkringen för att täcka en höjd arbetslöshets kostnad, får ställning till den debatten naturligtvis tas när en sådan hemställan kommer. Skälet för regeringens hemställan hittills har fallit i regering ens egna skrivningar och direktiv.

Herr talman! Det finns två argument när det gäller orsaken till dessa egenavgifter. Ett argument kan Ingela Thalén hitta på s. 81 i för slaget. Där sägs det att på grund av arbetsmark nadsläget ökar kostnaden för arbetslöshetsförsäk ringen mycket kraftigt. Här finns det täckning i bägge avseendena, alltså inte bara för det som Ingela Thalén argumenterar om.

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att se till att svenska skolelever får korrekt information om nazismen och den nazistiska utrotningen av sex miljoner judar under andra världskriget. För mig är det en självklarhet att skolan skall ge våra elever en korrekt information om nazismen och den nazistiska utrotningen av judar under andra världskriget. Ingen får tillåtas glömma bort att judeutrotningen har ägt rum, och det vore fa sansfullt om någon invaggades i tron att detta ald rig hänt. I budgetpropositionen har regeringen föreslagit att 10 milj.kr. skall anslås till åtgärder som mot verkar främlingsfientlighet och rasism. Självfallet kommer särskilda åtgärder att vidtas i landets sko lor. Inom regeringskansliet pågår för närvarande ett beredningsarbete inför dessa kampanjer. Inte minst viktigt är att i dessa sammanhang ge ungdo mar en uppfatting om vad som kan hända i ett samhälle -- så som skedde i det tyska under 30-ta let -- om rasistiska tendenser tillåts växa sig starka. Låt mig konstatera att undervisningen enligt läro planen skall präglas av saklighet och allsidighet. Enligt skollagen skall verksamheten utformas i överensstämmelse med grundläggande demokra tiska värderingar, och var och en som verkar i sko lan skall främja aktningen för varje människas egenvärde. Enligt kursplanerna för grundskolan skall ett ur val historiska längdsnitt behandlas, som belyser bl.a. kampen för frihet och demokrati och freds strävanden. Aktuella sakfrågor skall också be handlas sedda i ett tidsperspektiv. För gymnasie skolan gäller att tyngdpunkten i studier av de tre senaste århundradena skall ligga på företeelser som är av betydelse för förståelsen av världen i dag. I direktiven till läroplanskommittén har rege ringen särskilt understrukit att skolans verksam het inte är och inte skall vara värdemässigt neu tral. Verksamheten skall liksom hittills bygga på etiska normer, såsom människolivets okränkbar het och allas lika värde. Eleverna skall också få så dana kunskaper att de kritiskt kan granska fakta och olika förhållanden. Jag tycker att detta förtjä nar att understrykas: Skolan skall vara saklig men aldrig hållningslös, framför allt inte inför det vi vet är ett faktum -- förintelsen och nazismens ohygg liga brott. Regeringen fattade också nyligen beslut om revide rade mål och riktlinjer för gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt programmål för den nya gymnasieskolan. Av dessa reviderade mål och rikt linjer framgår att läraren skall ta upp demokra tins grundläggande principer om tolerans, sam verkan och likaberättigande mellan människor. I de för alla program gemensamma målen slås fast att utbildningen skall ge eleverna kunskaper om demokratins grundläggande värderingar och be redskap att verka i enlighet med dessa. Kunskaper om kulturer från olika tider och olika delar av världen skall bidra till elevernas självkännedom och förståelse för andra människor och deras livs villkor. Det mål och resultatorienterade styrsystem för skolan som riksdagen fattat beslut om i samband med behandlingen av propositionen om ansvaret för skolan innebär att staten skall fastställa målen för skolan och att genomförandeansvaret åvilar kommunerna. Lokalt på skolorna är det lärarna, ytterst dock rektor, som ansvarar för att verksam heten bedrivs i enlighet med de nationella målen. Dessa mål är enligt min mening entydiga vad gäller skolans ansvar för att ta upp företeelser av det slag som frågeställaren efterlyser. Självklart innebär detta att alla elever skall få korrekt information om det som har hänt, ett av de värsta brotten i mänsklighetens historia.

Herr talman! Frågan om jag i de nya läroplanerna är beredd att skriva in hänvisningar till nazismen vill jag inte svara på i dag av det enkla skälet att jag inte vet riktigt hur vi kommer att skriva över huvud taget. Det är alldeles uppenbart att det av läroplanen och andra centrala dokument tydligt måste framgå vad som åsyftas med den allsidiga undervisningen och hur vi ser på den. Det är också en uppgift för riksdagen. Det mest akuta och mest centrala tror jag är att få inte minst riksdagens ledamöter att känna sig ma nade att delta i debatten om skolans innehåll och utveckling, om vad läroplanen skall innehålla. Jag tror att det är precis såsom Håkan Holmberg sä ger, att det finns en aningslöshet, ett slags historie löshet som gör att det är lätt att enskilda skolor el ler lärare blir offer för irrläror eller feltänkande som kan vara mycket allvarligt. Vi har här i riks dagen både kompetens och kunskaper i övrigt om hur man kan arbeta för att fostra elever demokra tiskt och ge dem en allsidig kunskap om historia och samhällskunskap. Därför ser jag gärna att fler ledamöter deltar i debatter i lärartidningen och annorstädes. Det tror jag kunde bidra till en posi tiv utveckling. Då kan vi också hitta bra skriv ningar när vi så småningom skall skriva ett doku ment.

Fru talman! Är regeringspartierna överens om att bekämpa arbetslösheten? Den frågan måste ställas, för om så är fallet, varför gör ni ingenting? Ni kritiserade ju den socialdemokratiska regeringen före valet för bristande ågärder, vilket var fullt riktigt. Socialdemokraterna var mycket nonchalanta. De hade bl.a. anpassat politiken och begränsat antalet beredskapsarbeten. Inom parentes kan man säga att SAP efter valet ju har i opposition nyktrat till litet grand. Om man hade gjort det tidigare, hade det kanske inte blivit något regeringsskifte. Nu varnar alla -- även de som tidigare varit väldigt extrema -- för en hög permanent arbetslöhet i det här landet. I morse kunde vi t.o.m. höra förre moderatledaren varna för ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Han kritiserade regeringen för att den skjuter upp det tredje gymnasieåret. Orsaken till dessa varningar är att man ser att arbetslösheten börjar komma i nivå med EG-ländernas. Det finns nu ca 200 000 arbetslösa, och vi är på väg mot 5--6 % arbetslöshet, säger en del. Den här ökningen överraskar tydligen regeringen i dess strategi att först slå till med en rivstart och sedan låta konjunkturen lösa resterande problem. Endera var detta en medveten politik, eller också var det en politik som är ett uttryck för de rikas arrogans. Vi får se hur det blir i förlängningen av denna politik. När de med kapital och förmögenheter har fått sina skattesänkningar och vanligt folk har fått sina snytingar med försämringar, uppstår frågan: När kommer resultatet av den här geniala politiken? Vilken kraft i samhället skall få fart på hjulen? Kommer de anställda att jubla av skaparkraft och arbetsglädje, när de känner försämringarna in på bara ryggen och när de ser att kapitalet får skattelättnader? Finns det inom regeringspartierna och inom regeringen någon som kan ge ett exempel på att man i något land har ökat klyftorna och samtidigt bekämpat arbetslösheten? Det finns naturligtvis bara en väg att gå för den här regeringen, och då ser man förstås inga andra alternativ. Regeringens fixering vid inflationsbekämpningen verkar bli dess egen bumerang. Berthold Brecht sade: ''Man kallade på arbetskraft men det kom människor''. De arbetslösa är människor. Man kan fråga sig vilket syftet är med denna strategi, som bl.a. går ut på att krympa kommunernas verksamhet. Vad är det egentliga syftet? Det kan ju inte vara någon konkurrens om de reala resurserna, dvs. de arbetande människorna, eftersom industrin samtidigt minskar sin personal och prognoserna pekar på att personalen i värsta fall under en treårsperiod minskas med 200 000 anställda. Vad finns det då för motsättning i det här samhället? Barnskötare, förskollärare, undersköterskor, sjuksköterskor, komvuxlärare och andra gör sina insatser i kommunerna för den totala infrastrukturen och för att få samhället att fungera. Jag kan inte förstå det, men kanske någon från regeringen kan förklara vad det kan vara för vits med att låta dessa människor gå arbetslösa, samtidigt som övriga arbetstagare går arbetslösa. I min kommun är detta fullständigt obegripligt. Det kan ju inte bli kvar en enda anställd inom industrierna, varken inom SSAB eller någon annan, om Borlänge kommun samtidigt ger 300 Det är rent parodiskt när finansministern -- jag tror att det var här i kammaren -- uppmanar kommunerna att bygga, eftersom priserna hade pressats, samtidigt som regeringen vill håva in 7,5 miljarder från kommunerna. Vad blir det då av dessa tillfällen till upprustningar i en kärv ekonomisk tid för kommunerna? Skandalen var fullständig när regeringen avskaffade stimulansbidraget till skolupprustningar. Nej, det kan inte vara rimligt att ge ytterligare 20 000--40 000 sparken under nästa år, samtidigt som man skall dra in 7,5 miljarder. Den indragningen borde inte ske. I stället borde man se till att folk har arbete. Det existerar ingen konkurrens om de reala resurserna. Det stora problemet är egentligen den låga ekonomiska aktiviteten på hemmamarknaden. Regeringens politik innebär en direkt åtstramining, liksom även sparandet, kapitalbeskattningen och sparstimulanserna. I det här sammanhanget har centern ett stort problem. Att införa tvångssparandet under en högkonjunktur skulle ju vara en väldigt god konjunkturpolitik, dvs. tvångssparandet skulle utgöra en stimulans under lågkonjunktur. Nu är centern med på att gynna sparande i en tid då man egentligen skall vara måttlig med sparandet. Samtidigt har sparandet naturligtvis en baksida, om man vänder på slanten, och det är detta systemskifte, dvs. att dagens offentliga utgifter skall gå via försäkringar och annat för den som har råd att spara genom sjukförsäkringar, pensionsförsäkringar o.d. Detta är ett systemskifte, men resultatet blir arbetslöshet. Att skjuta upp barnbidragshöjningen, öka avgifterna till A-kassan och ta bort fackföreningsavdraget är åtstramande i denna konjunktur när allt fler blir arbetslösa. Vi i vänsterpartiet anser att åtgärder såsom att återställa sjukförsäkringen och ta bort momsen på kollektivtrafik och turism kan vara sysselsättningsbefrämjande. Jag instämmer helt i det som Hans Gustafsson sade om byggandet. Man bör sätta fart på ROT-programmet för skolor, VA nät och äldreomsorgen. Som jag ser det finns det egentligen inga hinder, bara politiska hinder. Dessutom bör man införa räntelånesystemet. Om jag har förstått innebörden av regeringens enda väg syftar den till tillväxt. Med arbetslösheten i ryggen vill jag då fråga: Får alla del av den här tillväxten med den fördelning som den har? Eller blir det som i övriga industriländer som har prövat denna väg, att det är några som får stå utanför? De får nådegåvor i form av socialbidrag eller ersättning från A-kassa. Får dessa människor egentligen vara med? Det är kanske ett av de stora frågetecknen när det gäller regeringens politik. Regeringens plan innehåller också en särskild bilaga om miljöpolitik. I fråga om tillväxten och dess effekter finns det dock inga direkt tydliga ingrepp i den ekonomiska politiken från regeringens sida, något som skulle så att säga tillfredsställa de ekologiska värdena och miljömålen. Man har gjort detta till en bilaga, vilket väl är ganska typiskt i dag. Man sätter nämligen tillväxten i centrum. Jag kan i regeringens politik inte se att man gör några ingrepp när det gäller produktionen, produkterna, avfallshanteringen, kommunikationerna eller samhället i övrigt som innebär ett ingripande i dagens tillväxtnormer, som ju skapar den miljöförstöring som finns i nästan alla led. Om jag skall hårdra det hela tycker jag att regeringens politik andas att man gärna vill ha miljöåtgärder och miljöpolitik, men först en rejäl miljöförstöring. Är tillväxt möjlig för alla på en marknad? Jag var nyss inne på detta. Den marknad som vi nu har, och som omhuldas i hela världen, med mycket stor arbetslöshet och mycket stora klyftor i fråga om förmögenheter och inkomster förstärks i det här landet. Och inom produktionen, bland dem som bestämmer vad som skall produceras, ökar makten och koncentreras till några få grupper. Inflytandet för de anställda begränsas alltmer, och regeringens åtgärder på alla plan tyder på att de anställdas inflytande skall begränsas. Det är de som har makten som skall bestämma vilka av de anställda som eventuellt skall få inflytande. Det är bland de människor som skall köpa produkterna på denna marknad som de stora inkomstklyftorna finns. Som jag tidigare har sagt till finansministern och folkpartiet i en debatt så rimmar detta oerhört illa med de gamla socialliberala tankarna. Det fanns många ideologer inom liberalismen som ansåg att en marknad ändå förutsatte en någorlunda jämn inkomst och förmögenhetsfördelning i samhället. Vi är på väg åt rakt motsatt håll. Vi från vänsterpartiet försöker precisera vad som kan känneteckna en marknad med social grund. Vi menar att jämlika inkomster och förmögenheter och ett demokratiskt arbetsliv är en förutsättning för en marknad i balans. En annan fråga när det gäller tillväxten som måste vara central är att industrin skall ta fart. Investeringar, och då helst nyinvesteringar, krävs ju och, enligt vänsterpartiets och många andras uppfattning, med en kunskapsintensiv inriktning. Kan detta ske, och kommer det att ske i Sverige, eller kommer vi att bli ett låglöneland som skall garantera företagen höga vinster? Något svar från regeringen får vi inte. Regeringen säger att politiken skall syfta till investeringar framöver. Det vore mycket bra med ett svar på hur den kunskapsintensiva industrin skall komma till Sverige. På vilka grunder skall den investera i Sverige? Skall det ske genom att man ser till att ägarna gynnas, att löner och kostnader är låga, eller kräver investeringar i modern teknik en oerhört bred kunskap i arbetslivet och ett mycket demokratiskt inflytande och en mycket demokratisk arbetsorganisation? Vi anser att Sverige kan ha ett trumfkort i världen när det gäller att över huvud taget överleva som industrination. Vi menar att detta är ett absolut måste om vi skall hävda oss på den internationella marknaden, oavsett om vi är med i EG eller inte. Vänsterpartiets alternativ till den förda politiken är att vi anser att man framför allt måste hålla sysselsättningen uppe. I vårt budgetförslag utgår vi från att skattekvoten är på samma nivå som den var före den borgerliga regeringens skattesänkningar. Enligt vårt budgetalternativ ökar inte budgetunderskottet, trots att vi vill satsa på jobb, en effektivare arbetsmarknadspolitik och ökad utbildning. Vi anvisar också en helt annan skattepolitik. Vi vill inte ha skattesänkningar på kapitalinkomster. Vi tror inte att det sätter fart på ekonomin. Vi avvisar också regeringens försämringar för de arbetande, t.ex. när det gäller karensdagar, tandvårdsförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och vuxenutbildning. Vi motsätter oss också avskaffandet av delpensionen och indragningar från kommunerna. Det är omöjligt att begripa att regeringen tafsar på delpensionen i detta läge. Vårt förslag syftar till att arbetslösheten skall bekämpas. Vi föreslår att beredskapsarbetena ökar kraftigt och att det skall finnas en ungdomsgaranti för ungdomar under 25 år. Vi föreslår vidare en kraftig förstärkning av regionalpolitiken och fler utbildningsplatser. Vi säger också nej till besparingar inom komvux. Vi anser i stället att komvux bör få ökade anslag. Insatserna för nya jobb bör ske genom ROT program, genom borttagande av turistmomsen, genom att det inte sker indragningar från kommunerna, genom infrastruktursatsningar som måste ske omedelbart och genom trafiksatsningar. Vi vill ha en rättvis fördelning till hushållen genom att föräldraförsäkringen förlängs och genom att pensionsstillskottet till låginkomstpensionärerna höjs. Vi vill också genomföra en barnbidragshöjning. Vi vill slopa momsen på fjärrvärme och kollektivtrafik. Vi vill ta från de rika, bl.a. genom att slopa grundavdraget för höginkomstagarna. Vi anser att marginalskatten för inkomster över 250 000 kr. skall höjas och att kapital coh förmögenhetsskatterna skall skärpas. Vad vi från vänsterpartiet saknar hos regeringen är en plan för om och hur den skall bekämpa arbetslösheten. Är inflationsbekämpningen överordnad alla andra åtgärder? Flera ekonomer har påpekat, inte minst LO ekonomen Dan Andersson, att en ökning av arbetslösheten har ytterst marginell effekt på inflationsbekämpningen. Regeringen vill väl inte bara göra någon insats för ungdomarna? Regeringen är skyldig att redovisa hur arbetslösheten skall minska. Om det fanns någon moral och etik i politiken, borde regeringen, om den inte kan vidta kraftfulla åtgärder eller halvera arbetslösheten, fundera över om den inte skall utlysa nyval i detta läge. I valrörelsen var nämligen flera av de nuvarande regeringspartierna mycket aktiva när det gällde att kritisera den sittande regeringen för en tilltagande arbetslöshet. Jag yrkar bifall till den meningsyttring som jag har fogat till betänkandet.

Herr talman! Det blåser snålblåst över Sverige. Obalansen i ekonomin och lågkonjunkturen sätter djupa spår. Till denna mandatsperiods viktigaste uppgift hör därför att stabilisera samhällsekonomin. Nu behövs det en konsekvent ekonomisk politik med långsiktiga mål, som innehåller god miljö, regional balans och rättvis fördelning. Om jag förstod Hans Gustafsson rätt när han höll sitt lågmälda anförande tidigare, instämmer han i inriktningen och dessa mål. Den ekonomiska stagnationen måste brytas. De offentliga utgifternas andel av BNP måste minska och prioriteras för vård, utbildning och omsorg. Investeringarna skall prioritera infrastruktur, utbildning, forskning och miljöförbättringar. De skatte och avgiftsfinanserierade systemen måste reformeras och sparandet stimuleras. Nu måste Sverige återupprättas som en framgångsrik tillväxt och företagarnation med en stark och växande ekonomi. Det måste bli lönsamt att investera och driva företag. Vi måste säkra en varaktigt låg inflationstakt. Vi måste skapa förutsättningar för en långsiktigt lägre räntenivå. Höga räntor hämmar investeringar och driver upp kostnaderna för företagare, jordbrukare, hyresgäster och villaägare. Det råder, fru talman, bred enighet i finansutskottet om att den ekonomiska politiken måste ha denna inriktning. Regeringen får således stöd för sin politik av finansutskottet, som inte på en enda punkt avvikit från den av regeringen föreslagna politiken. Det behövs alltså djärva grepp. Opinionsmässigt kan vissa åtgärder förefalla lockande. Men de skulle inte långsiktigt medverka till att den svenska ekonomin återfår sin fulla kraft. Kortsiktiga åtgärder, motiverade av de problem som lågkonjunkturen skapar, måste ligga i linje med en långsiktig strategi för den ekonomiska utvecklingen. Den konkurrensutsatta sektorn har en nyckelroll i fråga om den här strategin. Därför kan den offentliga sektorn inte fortsätta att växa. Sverige skall vara en ledande industrination med en betydande export. Företagen måste få svängrum för att kunna möta den internationella konkurrensen. Det är genom företagandet som vi skapar tillväxt, utveckling och välfärd. Landets alla industriarbetare har nytta av konkurrenskraftiga företag. Viktiga åtgärder har redan vidtagits för att stimulera företagssektorn och ekonomin. En del tillväxthämmnade skatter t.ex. har reducerats eller slopats. Turistmomsen har sänkts. Den allmänna löneavgiften har slopats. Lagar och regler skall förenklas och småföretagsanpassas. Riskkapitalmarknaden för småföretag skall vidgas. Åtgärder för att stimulera konkurrensen är på väg. Det, Hans Gustafsson, är den rätta vägen när det gäller att skapa nya jobb. Genom en långsiktig ekonomisk politik kan vi få resurser för välfärdsutvecklingen. Men vi måste också göra omprioriteringar för att värna de sämst ställda grupperna. Det är solidaritet. Trots en hård budgetprövning har det skapats utrymme för en förstärkning av stödet till handikappade. Anslagen till infrastruktur, utbildning och miljö höjs. Regionalpolitiken förstärks och utvecklas. Insatserna också för de fattiga länderna förstärks. Åtgärder för att hjälpa Baltikum samt Öst och Centraleuropa prioriteras. Fru talman! Arbetslösheten får aldrig bli ett medel i den ekonomiska politiken. Den principen slås fast både i regeringsdeklarationen och i finansplanen. Det är en princip som vi i centern under mycket lång tid har hävdat, bl.a. manifesterad i den s.k. Arbetslösheten måste således bekämpas. På kort sikt sker det genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därför ökar nu anslagen till just sådana åtgärder. Dessutom skapas nya platser vid universitet och högskolor. Samhället måste med alla medel underlätta situationen för dem som blivit arbetslösa och bidra till att tiden kan utnyttjas på ett meningsfullt sätt, t.ex. genom utbildning. Nya åtgärder föreslås inom arbetsmarknadsområdet. Ungdomspraktikplatser skall inrättas. Emellertid möter förslaget kritik från organisationer som står Socialdemokraterna nära. Tyvärr föredrar man att ungdomar lär sig att leva på bidrag i stället för att värna möjligheterna till arbetslivserfarenhet och de därigenom ökade chanserna på arbetsmarknaden. Har Hans Gustafsson och Allan Larsson samma negativa inställning som LO till förslaget om praktikplatser? Mycket tyder på att vi går mot ett sysselsättningsläge som är allvarligare än det läge som rådde när finansplanen fastställdes. Därför är det viktigt att åtgärder vidtas för att få fart på investeringarna i t.ex. infrastruktur. Arbetet med upprustningen av både vägnätet och järnvägsnätet måste påskyndas. Men kommunerna kan också medverka genom en tidigareläggning av upprustningen av skolor, vårdinrättningar osv. Det är bara att sätta i gång med det arbetet. Det krävs inte alltid insatser från riksdagen och regeringen. Initiativkraft och uppfinningsrikedom måste också finnas ute i kommunerna. Vi står nu på tröskeln till en period med privatisering av statliga företag, som syftar till ett breddat ägande och till att livskraftiga företag skapas. De pengar som försäljningen av statliga företag ger skall användas främst till investeringar i infrastrukturen. Det ger nya jobb runt om i landet. I vissa regioner är den statliga företagssektorn mer omfattande. Många kan därför känna sig osäkra på vad privatiseringen innebär. För att privatiseringen skall få ett brett folkligt stöd är det viktigt att en stor del av det kapital som frigörs vid försäljning av statliga företag verkligen investeras i infrastruktur i utsatta regioner. På det sättet kan försäljningen få mycket positiva effekter för den regionala utvecklingen och när det gäller bekämpningen av arbetslösheten. Finanspolitiken måste vara stram. Den måste bidra till att inflationen långsiktigt förblir på en låg nivå liksom till att budgetunderskottet kan bemästras. Skattehöjningar är inte ett alternativ, då de försämrar förutsättningarna för tillväxten. Därför måste finanspolitiken bygga på att de offentliga utgifterna begränsas. Utgiftsminskningar är nödvändiga också när det gäller att skapa utrymme för fortsatta skattesänkningar. Regeringens preliminära bedömning på den här punkten är att det behövs skattesänkningar om i storleksordningen talet. Finansutskottet ställer sig bakom denna preliminära bedömning men vill betona att skattesänkningarnas omfattning måste avvägas mot den aktuella ekonomiska situationen från år till år. De fortsatta skattesänkningarna måste, förutom att de skall vara tillväxtfrämjande, vara fördelningspolitiskt acceptabla. Även om skattesänkningar är viktiga måste de vägas mot behovet av resurser för social trygghet. Vi behöver t.ex. resurser för vård av barn, gamla och sjuka. Inom ramen för det kommande skattesänkningsutrymmet bör, som vi i centern har föreslagit, en reducering av byggmomsen prövas. Det skulle bidra till att byggandet stimuleras och till att byggandet blir billigare. Även av arbetsmarknadspolitiska skäl finns det motiv för en sådan åtgärd. Vi behöver också tydliga besked när det gäller lånefinansieringen för bostadsbyggandet, och här kommer förslag inom kort. Det behövs ett system som gör det möjligt för människorna att bo i bostäder som har en rimlig standard. I finansplanen lyfts miljöfrågornas betydelse fram. Det är bra att miljöpolitiken lyfts fram som ett prioriterat område och att sambandet mellan ekonomi och ekologi markeras. Nu sätts det ett pris på miljön. De kostnader som har orsakat miljöskador blir således synliga. Miljöhänsynen måste prägla samhällets utveckling i hela dess vidd. Som medel för att driva utvecklingen mot ett ekologiskt bärkraftigt samhälle skall ekonomiska styrmedel användas i större utsträckning inom den marknadsekonomiska ramen. Av någon underlig anledning yrkar den socialdemokratiska reservationen i detta sammanhang sägs bl.a.: ''Nya styrmedel kan införas när så bedöms lämpligt.'' Socialdemokraterna lämpligt att sätta in styrmedel? Hur dålig skall miljön behöva bli innan Socialdemokraterna accepterar ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken som har den inriktning som regeringen har föreslagit? Jag tolkar faktiskt Socialdemokraternas yrkande om avslag beträffande regeringens ambitiösa miljölinje som ett uttryck för den betongpolitik som så ofta präglat Socialdemokraterna. Detta beklagar jag. Socialdemokraterna gör en mycket kortsiktig bedömning av den ekonomiska situationen. I går skrev Allan Larsson i en debattartikel att huvudproblemet i svensk ekonomi för närvarande är den svaga efterfrågan. Svag efterfrågan brukar vara karakteristiskt för en lågkonjunktur. Visst är våra problem delvis konjunkturbetonade. Men till stor del är de fortfarande strukturellt betingade. Vi brottas faktiskt med arvet efter socialdemokratin. Det gäller i mångt och mycket de transfereringssystem som är automatiskt verkande och som automatiskt leder till högre kostnader i ekonomin. Den tredje vägens politik från 1980-talet var ingen framkomlig väg för att komma till rätta med de strukturella problemen. Den blev om något en återvändsgränd. Ändå menar Socialdemokraterna att den fortfarande är ett alternativ för att föra Jag vill påstå att Socialdemokraternas budgetalternativ rymmer många brister. De åtgärder som föreslås är delvis gamla bekanta. Man vill möta framtiden med gårdagens lösningar. Det är en repris på den politik som väljarna röstade bort i fjol, och den håller inte i dag. Bl.a. föreslår Socialdemokraterna ökade offentliga utgifter och att fler kontor och lägenheter skall byggas för att i princip ''läggas på lager'' för framtida behov. Men vem skall bo i de lägenheterna när vi i dag har betydande överskott? Vem skall hyra kontoren, och vem skall betala? Höjda skatter är Socialdemokraternas alternativ för att finansiera offentliga utgifter. Men förutom höjda skatter föreslår de att 5 miljarder av Stadshypoteks kapital skall konfiskeras! Denna delsocialisering av Stadshypotek är en engångsåtgärd och förstärker bara statsbudgeten vid ett enda tillfälle, men skulle, om den vinner riksdagens gehör, skada finansieringen av bostadsbyggandet. Det finns anledning att fråga: Vilka företag och institutioner står härnäst på listan för att socialiseras? Vilka framtida skattehöjningar ämnar I Socialdemokraternas motion om den ekonomiska politiken framgår att de anser att en reformering av den offentliga sektorn är nödvändig, men först längre fram. Alltså än en gång: vänta och se. Vidare avser man att på sikt sänka skattetrycket i svensk ekonomi. Satsningen inom bostadssektorn motiverar man med att på sikt finns behov av fler och bättre bostäder och lokaler. Jag kan, fru talman många gånger känna respekt för s-politiken, men på den här punkten framstår den som en förkortning för strutspolitik. Man stoppar huvudet i sanden i stället för att ta itu med existerande problem nu. Varför denna väntan, Hans Gustafsson? Det är nu som åtgärderna behövs. Väntar vi längre, finns det inget som talar för att omställningen skulle bli mindre smärtsam, utan snarare tvärtom. Den omställning av samhällsekonomin som påbörjats måste fullföljas med den inriktning som finansutskottet nu har tillstyrkt. Lillemor Thalin kommenterade detta arbete i Handelsbankens senaste konjunkturrapport med att ''den knaggliga vägen är den enda som just nu verkar farbar''. Och knaggligt kan det kanske verka. Resultaten av strukturförändringarna kommer vi att kunna erfara till fullo om något år. Det är en nödvändig investering för framtiden -- för att ge trygga arbeten, för att skapa regional balans, för att skapa rättvisa och få resurser till välfärd. Med de orden, fru talman, ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer och den särskilda meningsyttringen.

Fru talman! Jag tycker att Socialdemokraterna står och väntar och inte har insett att vi behöver gripa tag i de strukturella problemen i den svenska ekonomin. Jag skulle vilja efterlysa mer av engagemang från Socialdemokraternas sida, att man deltar i arbetet med att reformera samhällsekonomin och se över de system som ibland automatiskt bidrar till att skapa de ekonomiska problemen -- de automatiskt verkande utgiftssystemen. Socialdemokraterna gör det alldeles för enkelt för sig. Visserligen är Hans Gustafsson gammal bostadsminister. Men att fixera den ekonomiska politiken vid bostadsbyggandet och hävda att bostadsbyggandet skall vara ett medel för att få fart på Sverige -- det är i dag fel väg. Jag vet inte om Hans Gustafsson tror på SCB. Men enligt SCB:s uppgifter står ca 40 000 lägenheter tomma i dag. Det är dubbelt så många som enligt tidigare beräkningar. Mot den bakgrunden finns det ingen anledning att satsa pengarna på just bostadsbyggandet. Regionalt kan det förstås finnas ett behov, men totalt sett för hela landet finns det inte något sådant behov. Socialdemokraterna till att bygga dyra kontorslokaler, som i dag gapar tomma i storstäderna -- och inte bara där. Denna byggandets väg, som Socialdemokraterna anvisade tidigare, håller inte på 1990-talet. Jag delar Hans Gustafssons uppfattning om behovet av att snabbt komma till skott för att få fart på investeringar i vägar och järnvägar. Där behövs det åtgärder. Varje dag som går utan att vi vidtar åtgärder på den punkten är en förlorad dag. Därför utgår jag från att ansvarig minister i regeringen medverkar till att snabbt få fram resurser på det här området. Det finns också anledning att med tillförsikt se framtiden an. Jag tror att Hans Gustafsson om någon vecka kommer att få svar på dessa frågor. Genom att satsa pengar till investeringar i vägar, järnvägar och bättre kommunikationer får vi också jobb över hela landet.